Herr talman! Visst har jag förståelse för herr Nilsson i Tvärålund — men jag har också förståelse för en del av de övriga i församlingen, som avvaktar sitt tillfälle att få avge interpellationssvar eller att i egenskap av interpellanter träda upp i talarstolen och kommentera de lämnade svaren. Jag har ju vid åtskilliga tillfällen diskuterat lokaliseringsproblemen med herr Nilsson i Tvärålund. Men han återkommer med ungefär samma problemställningar och tycks inte vilja ta ad notam de besked som jag lämnar honom. Dessa besked har ju gått ut på att de pengar som står till förfogande för 1okaliseringspolitiken hittills varit tillräckliga och att det i och för sig inte är pengar som vi nu jagar utan företag — företag som skall lokaliseras. Det är avgörande för lokaliseringspolitiken, herr Nilsson i Tvärålund. Jag tror det vore värdefullt om herr Nilsson i Tvärålund gjorde detta klart för sig. Det är klart att jag är tacksam för all den hjälp jag kan få i de budgetberedningar som jag då och då har med finansministern. Men jag är inte övertygad om att den hjälp herr Nilsson i Tvärålund nu försöker ge mig kommer att göra mina förutsättningar väsentligt större. Jag har nämligen ännu inte begärt av finansministern att få en ökning av det rambelopp på 800 miljoner som står till förfogande — det har jag inte behövt sedan riksdagen medgivit att vi får ta ut den ramen i förskott. Detta riksdagens medgivande har givit oss möjligheter att driva en lokaliseringspolitik som lett till ett betydande antal sysselsättningsmöjligheter i Norrland och inom hela stödområdet. Skulle det visa sig att behov av att en aktiv lokaliseringspolitik vidga ramen uppstår kommer vi självfallet att diskutera saken inom regeringen. Våra möjligheter att påverka lokaliseringen av företag kommer inte att vara beroende av de ekonomiska förutsättningarna i dagens läge. Därmed har jag givit ett besked som jag tycker bör vara tillräckligt för herr Nilsson i Tvärålund. Det förändrade läget på arbetsmarknaden har ännu inte utvecklat sig så att de lokaliseringspolitiska insatserna eller bristen på lokaliseringsinsatser gör sig gällande. Det är möjligt att vi behöver vidga ramen för beredskapsarbeten — den saken kommer vi att diskutera. Det är nämligen beredskapsarbetena som härvidlag i första omgången har väsentlig betydelse. Det dröjer ju en tid innan man kommer dithän att man, sedan besked om företagsnedläggningar lämnats, kan åstadkomma en lokalisering av nya företag. Det är den svackan som får överbryggas med beredskapsarbeten, och dessa beredskapsarbeten skall man söka göra så samhällsnyttiga som möjligt. Detta är — det vill jag säga till herr Lorentzon — en övergångslösning som vi har prövat och kommer att pröva också i framtiden. När herr Lorentzon ur mitt svar utläser att vi bara sitter och avvaktar vilka projekt som skulle kunna komma under prövning måste jag säga att han inte tycks ha studerat mitt besked tillräckligt. Jag har ju framhållit att det pågår förhandlingar med företagare och företagargrupper både på regeringsnivå och via arbetsmarknadsstyrelsen och att vi är inriktade på att söka åstadkomma ett mera differentierat näringsliv. Härtill kan jag foga upplysningen att av de tre fyra företag, med vilka arbetsmarknadsstyrelsen nu för förhandlingar, ligger åtminstone två inom metallindustriområdet. Närmare besked kan jag inte gärna lämna då förhandlingarna pågår. Vi kommer naturligtvis, som jag sagt i mitt svar, att pröva alla realistiska alternativ. I våra överväganden får naturligtvis också ingå om vi har någon statlig industri — kooperativ eller annan — som kan bli föremål för placering. Vi kan inte offentliggöra att fördelningar av ena eller andra slaget övervägs, utan vi vill helst presentera förslagen när det gäller realistiska objekt. Tyvärr har vi ingen korg full med sådana företag som vi plötsligt kan plocka upp och lokalisera. Vi får ta dem efter hand som de blir aktuella, men de är inte uteslutna ur denna diskussion om åtgärder som kan bli aktuella i Ådalen.

Herr talman! Jag vill närmast bemöta inrikesministerns påstående att jag inte läst svaret ordentligt. Det har jag gjort. Ingenting kan utläsas därur utöver vad som står skrivet och jag är ingen tankeläsare. Jag vet mycket väl att om man ligger i förhandlingar kan man inte tala om vilka företag det är fråga om, men jag anser att samhällets åtgärder härvidlag är inkonsekventa. Om förhandlingar pågår och det är fråga om att få företag till Ådalen skall man inte vidtaga åtgärder för att flytta den unga arbetskraften därifrån. Ungdomen är ju ändå en förutsättning för att företag skall kunna och vilja satsa på Ådalen. Folket däruppe måste ju förr eller senare få ett klart svar på frågan: Är bygden utvecklingsbar så att man kan satsa på den? Det går knappast längre att, som arbetsmarknadsmyndigheterna gör, hålla lugnande tal till de kommunala myndigheterna och sedan åka därifrån. Folk vill gärna höra sanningen och inte allmänt tal om att Ådalen nog klarar svårigheterna, att vi tror på Ådalen, att vi skall reda ut det här 0. s. v. Folket kan inte fortsätta att leva på sådana uppgifter utan måste ha klara besked om hur det i verkligheten ligger till. Tillräckligt många halva löften har givits under det årtionde som gått. en aktiv lokaliseringspolitik

Herr talman! Jag har väl rätt till anförande även om det skulle vara längre än tre minuter? Trots att jag fick en mycket tydlig vink av inrikesministern säger jag detta, ty under den bostadsdebatt vi hade under remissdebatten fick jag en tillrättavisning för att jag inte tillräckligt gick in i frågorna. Då hade jag sex minuter till mitt förfogande. Nu har jag alltså rätt att försöka tränga in litet bättre i denna fråga även om det frestar på kammarledamöternas tålamod. Inrikesministern säger att han haft svårigheter i budgetarbetet och att jag inte hjälpt honom. Jag beklagar detta men hoppas att finansministern skall ha en mera positiv inställning i dessa sammanhang när han mycket snart blir på det klara att de medel som hittills anvisats för strukturrationalisering och lokaliseringspolitik är otillräckliga. Inrikesministern framhärdar i sin uppfattning att anslagen är tillräckliga, och han sade något som är utomordentligt viktigt att understryka, nämligen att lokaliseringspolitiken inte kommer att hindras i brist på medel — jag tror att jag antecknade detta rätt ordagrant. Detta är mycket värdefullt att fastslå. Med hänsyn till förhållandena efter det att ett och ett halvt år gått sedan vi här i riksdagen fattade beslut om lokaliseringspolitiken kan man utgå ifrån att efter två år kommer tre års anslag att vara förbrukade, i varje fall vad beträffar lånesidan. Erfarenheterna har också visat att det föreligger större behov av lånemedel än av bidragsmedel. Inrikesministerns uttalande är utomordentligt värdefullt både för de planeringsråd på länsplanet som har att bedöma de här frågorna och för arbetsmarknadsstyrelsens bedömning. Jag vill återigen citera vad länsstyrelsen i vårt län sade: Härvidlag är det realistiskt att räkna med en hårdare prioritering. Det är alltså efter inrikesministerns svar onödigt att planeringsråden iakttar sådan »stramhet». Vidare får jag väl också tyda inrikesministerns svar så att meddelandet, enligt Aftonbladets referat från överläggningarna med LO, att lokaliseringspolitiken skulle föras med viss försiktighet i Norrland, är felaktigt. Det är inte fråga om någon ändring i grunderna för lokaliseringspolitiken, utan den får bedrivas i den utsträckning som den aktuella situationen påkallar. Inrikesministern svarade inte på min fråga, om lokaliseringsmedlen skall användas till strukturförändringarna inom näringslivet. Det är möjligt att regeringen inte ännu tillräckligt har diskuterat dessa frågor och jag skall därför inte framhärda med krav på ytterligare svar på den punkten. Men jag vill understryka att regeringen måste ta sig an de här spörsmålen på fullt allvar. Det går inte att klara en strukturrationalisering j full utsträckning, om inte näringar med stort behov av sådan rationalisering erhåller kapital till en naturlig omställning på respektive områden.

Herr talman! Jag hade egentligen inte avsett att säga någonting i den här debatten, men när herr Lorentzon vill göra gällande, att blandekonomien har lidit skeppsbrott tycker jag att han använder ett uttryck som är litet för starkt. Jag blev ändå mer fundersam sedan herr Nilsson i Tvärålund hade gjort alla sina invändningar mot vad lokaliseringspengarna skall användas till och sedan jag hört hans åsikter om vad man hade att göra på det lokaliseringspolitiska området. Ingen i riksdagen, förmodar jag, och ingen över huvud taget i det här landet lär väl kunna förneka de besvärligheter arbetarna i Ådalen har. Men frågan är vem som skall bära det närmaste ansva en aktiv lokaliseringspolitik ret för detta. Hitintills har mig veterligt ingen gjort gällande annat än att regeringen har saknat initiativ och kraft för att tillräckligt fort åstadkomma någonting.

Jag har också ställt mig frågan varför det har blivit på det sättet att man nästan överallt i landet har kommit i den situationen att man friställer arbetskraft och i samma veva ställer anspråk på regeringen. Det är kanske självklart att man ställer anspråk på regeringen, sedan man har kommit i den här situationen — man har inte någon annanstans att gå. Men nog förefaller det mig egendomligt att den åtstramning på det ekonomiska området, som har genomförts under den senaste tiden, skall vara det enda skälet till att man överallt i vårt land försätter arbetarna i den här situationen. Om läget är sådant, att industrien inte tål mer av ekonomiskt varierande tryck, herr talman, anser jag att regeringen bör vidta helt andra åtgärder, vara ännu mer hänsynslös och kanske ge större avkall på den liberaliserade politik som den hittills fört i dessa frågor.

Mig veterligen har dock ännu ingen inrikesminister kunnat stå upp här i kammaren medan förhandlingar pågår och tala om vad man förhandlar om. Jag har till skillnad från herr Lorentzon den uppfattningen att inrikesministerns svar på denna fråga är utomordentligt positivt — vilket inte hindrar att det kunde ha varit ännu mer Ppositivt. Av vad jag redan anfört framgår att då man skulle ta sig an Ådalen fick man samtidigt ta sig an en rad andra områden. Denna omständighet har naturligtvis gjort frågan besvärligare att lösa.

Det kan väl ändå inte förnekas att skogsindustrien inom detta område alltjämt utgör basnäringen. Sannolikt behövs det dock ytterligare någon industri såsom ett komplement till denna basnäring, även om Ådalen under senare tid fått en hel del lokaliseringsstöd. Jag kunde sålunda av svaret konstatera att man för närvarande har 1100 personer under omskolning; att 12 företag tillsammans fått ta i anspråk 93,5 miljoner kronor av investeringsfondsmedel att användas till förbättringar samt att igångsättning av beredskapsarbeten beviljats för en total kostnad av närmare 20 miljoner kronor. Detta måste man väl ändå hälsa med tillfredsställelse såsom omedelbar hjälp åt de människor som saknar sysselsättning. Jag har med det anförda, herr talman, velat framhålla att man, när regeringen kritiseras för att den inte tar tillräckligt kraftiga och snabba initiativ, inte skall glömma bort att det verkliga ansvaret för den uppkomna situationen ligger hos dem som driver industrien. Om indu en aktiv lokaliseringspolitik strien inte bemästrar svårigheterna, skall man på ett tidigt stadium ta kontakt med regeringen för diskussion och inte vänta till den dag då man slår igen portarna och ställer de anställda utan arbete.

Herr talman! Herr Sundelin påstod, att ingen har sagt att regeringen inte i tid har vidtagit åtgärder eller haft möjlighet att vidta åtgärder — jag tror orden föll ungefär på det sättet. Då lyssnade herr Sundelin dåligt på mig, ty jag sade det. Jag tror även att herr Lorentzon framhöll något liknande, ehuru med andra utgångspunkter och med andra ord. Från mina utgångspunkter är det i vårt konkurrenssamhälle och med vår blandekonomi statens uppgift att på alla områden och inte minst på detta skapa förutsättningarna för en god näringsutveckling. Herr Lorentzon har, vilket framgick av hans anförande, helt andra utgångspunkter, som jag naturligtvis inte kan ansluta mig till. Interpellationssvaret och debatten med anledning härav har gett belägg för att regeringen inte har möjligheter att i tid vidta tillräckligt kraftiga åtgärder. Man har inte den höga beredskap, som det inte råder några delade meningar om att man bör ha. På frågan huruvida lokaliseringspengarna skall användas för strukturrationalisering har jag inte fått något besked av inrikesministern. Arbetsmarknadsstyrelsen har därvidlag intagit en klar och otvetydig ståndpunkt, och nu återstår att höra om regeringen tagit ståndpunkt i denna fråga. Inrikesministerns tystnad tycker jag tyder på att regeringen inte gjort det. Detta ingår som ett naturligt led i strukturförändringarna inom näringslivet. Jag vill erinra om att riksdagen i våras beslutade, att arbetsmarknadsverket inom den nya arbetsmarknadspoli tiken aktivt skall medverka till strukturförändringar inom näringslivet. Men när jag ställer en fråga om lokaliseringsmedlens användning och om det sätt, på vilket arbetsmarknadsstyrelsen skall medverka i denna strukturförändring utöver den bidragsgivning som sker till omflyttning, omskolning o. s. v., får jag inget svar. Jag vill inte påstå att regeringen tagits på sängen, och jag vill inte heller påstå att någon i dag har någon patentlösning på dessa frågor. Men att det föreligger utomordentligt stora problem för de industriområden som befinner sig i denna period är alldeles klart, och det ankommer på regeringen att såsom närmaste arbetsgivare till arbetsmarknadsverket ge svar på och utreda de frågor som arbetsmarknadsverket gjort framställning om. Jag hoppas som sagt att regeringen omgående tar upp verkligt allvarliga diskussioner om dessa frågor. Det är ju alldeles uppenbart att lokaliseringsmedlen — på den punkten hoppas jag att inrikesministern och jag är eniga — inte på långa vägar räcker till, om de skall användas för en strukturrationalisering exempelvis inom skogsnäringen, inom metall, inom beklädnad och inom textil. Enbart inom skogsnäringen skulle ju ett enda företag kunna ta i anspråk hela den ram för lånemedel som riksdagen beslutat om. Jag hoppas att denna interpellation och denna debatt får till resultat att man kommer till insikt om att detta problem inte är begränsat till Ådalen, ty — såsom arbetsmarknadsstyrelsen säger i sin skrivelse av den 11 november till Kungl. Maj:t — berörs många fler områden än träoch massaindustrien.

Herr talman! Jag blev inte på det klara med vad herr Sundelin menade när en aktiv lokaliseringspolitik han sade, att blandekonomien som sådan inte lidit skeppsbrott. Hela hans anförande gav ju ett klart uttryck för att detta liberalistiska verktyg inte kan användas längre, utan att det krävs andra metoder. Någon dag efter det att jag framställt min interpellation hade en statsrådet närstående tidning i Ångermanland en ledare, i vilken man gav uttryck för uppfattningen att det var fullkomligt onödigt att interpellera i riksdagen i en fråga som denna. Tidningens chefredaktör menade att interpellerandet endast skulle vara en personlig PR verksamhet, eftersom så mycket redan hade gjorts för att få en industri till Ådalen. Tidningen skrev bl.a. att saken låg i så goda händer — i sammanhanget nämndes främst inrikesminister Rune Johansson, landshövding Hjalmar Nilsson och AMS-direktören Bertil Olsson — att inga åtgärder alls behövde vidtagas; det var enligt chefredaktörens mening alldeles onödigt att interpellera. När jag fick ta del av svaret på min interpellation förstod jag också varför tidningen tyckte att det var onödigt att interpellera. Tidningen var väl irriterad över att jag ställde en fråga som inrikesministern kanske inte skulle kunna besvara. Man anser tydligen att saken inte skall diskuteras, men det är ju en uppfattning som får stå för tidningens egen räkning. Jag betvivlar inte ett ögonblick att såväl statsrådet Johansson som landshövding Hjalmar Nilsson i Västernorrlands län och AMS-direktören Bertil Olsson helhjärtat önskar lösa dessa trygghetsproblem. Men de omfattande företagsnedläggningar som ägt rum i vårt land under senare tid har ju inte kommit överraskande; de har kunnat förutses sedan ganska lång tid. Det är därför egendomligt att regeringen blir överrumplad. rum på andra håll i landet under senare tid har avsevärt minskat möjligheterna att skaffa ersättningsindustrier till Ådalen. Under den senaste tiden har vi alla kunnat läsa stora tidningsrubriker så som »Industridöd över landet» — »Företagsdöd drabbar 17000 man på ett år» — »9 200 fler arbetslösa i år men ännu ingen kris». Vi har fått veta att omkring 200 företag och fabriker i år helt upphört med sin verksamhet, medan motsvarande siffra var 128 i fjol och endast 80 i förfjol. Både representanter för arbetsmarknadsmyndigheterna och inrikesministern åker ut i bygderna och lugnar kommunalmännen, så gott det nu går. Man säger att vad som inträffat beror På rationaliseringar och strukturförändringar. Men nedläggningarna har också ctt samband med kapitalismens och storfinansens koncentrationsåtgärder. Jag har tidigare sagt att jag inte har någonting emot att ett företag drivs efter så affärsmässiga principer som möjligt. Men människorna, som är det viktigaste kapitalet, kommer i ett sådant här läge i en mycket svår situation. För Ångermanland och framför allt för Ådalen är läget synnerligen prekärt. Enligt en karta som publicerades för några dagar sedan i Dagens Nyheter har bara i Västernorrlands län 493 personer förlorat sina anställningar på grund av fabriksnedläggningar. Och det råder inte speciella svårigheter just i Västernorrland; i Skåne har 2 000 människor »fått sparken», och i det lilla Skaraborg har 1342 personer friställts. Man kan naturligtvis invända att det är lättare att få nytt jobb i Skåne, där det finns en hel rad andra fabriker, än i Ådalen. När en fabrik i Ådalen läggs ned finns det i stort sett inget annat företag som kan ge de friställda sysselsättning. Och hur kommer det att gå med de fabriker som där ännu är kvar? Det talas ganska öppet om att platt fabriken som sysselsätter en hel del människor skall flyttas söderut. Nyligen diskuterades i den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland att tobaksfabriken i Härnösand inte har så många år kvar att leva. även andra industrier är aktuella i detta sammanhang. När sågverksdöden kom på 1930-talet visste regeringen sedan decennier att läget i Ådalen var labilt, men egentligen tog man inte frågan allvarligt. Och man gör det inte heller nu. 1961 meddelade de stora skogsindustrierna att omfattande rationaliseringar måste genomföras i skogen. Arbetsmarknadsmyndigheterna och regeringen visste mycket väl redan 1961 att resultatet måste bli omfattande avskedanden i skogen, liksom de visste att sturkturförändringar måste vidtagas när det gäller massaoch pappersindustrien. Då arbetsmarknadsstyrelsens direktör Bertil Olsson var i Kramfors för några veckor sedan meddelade han på förfrågan att arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen sedan två, tre år haft kännedom om svårigheterna och nedläggningarna i Ådalen, men man har inte vidtagit några åtgärder för att få dit nya industrier, som skulle kunna sysselsätta den friställda arbetskraften. Det är så frågan ligger till. Och därför blir man litet pessimistisk när man får ett interpellationssvar som är skrivet på det sätt som här är fallet. Men är det riktigt som inrikesministern säger att staten och även kooperationen skall engageras i Ådalen, tänds ändå en gnista av hopp hos Ådalens befolkning. Såsom inrikesministern nog känner till har folket i Ådalen tappat tron på den privata företagsamheten. Denna inställning daterar sig inte från i dag, utan det är decenniers erfarenheter som ligger bakom. Folket i Ådalen hoppas och tror på samhället och staten. Man vill ha ett besked om huruvida det kan bli någon ordentlig verkstadsindustri, som i sin tur kan föda andra och mindre industrier. Man vill veta om bygden är ut vecklingsbar så att det går att satsa på den.

Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet igen, om inte finansministerns svar också i mycket stor utsträckning berörde de frågeställningar, som jag tagit upp i min interpellation till inrikesministern.

Jag kan inte heller finna att finansministerns svar ger intryck av att vi utifrån hans egna utgångspunkter har en god beredskap inför de stora förändringar som av tekniska och marknadsmässiga skäl kan förväntas inom näringslivet. De besked som i dag lämnats av inrikesministern och finansministern är sannerligen värda att begrundas av oss alla, inte minst av dem som drabbas av svårigheterna. Det är illavarslande att det i dag föreligger så stor kapitalbrist på kreditmarknaden, och jag vill gärna erkänna att det är utomordentligt svårt att häva den. Jag anser emellertid att läget är så allvarligt, att regeringen borde ta upp arbetsmarknadsstyrelsens framställning till allvarlig prövning på grund av de stora förändringar som vi har — som jag nyss påpekade — att förvänta till följd av den tekniska utvecklingen och inte minst med hänsyn till EEC.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat kommunikationsministern, om regeringen har för avsikt att inför trafikomläggningen anslå tillräckliga medel för att t.ex. vid övergångsställen komplettera ljussignaler med ljudsignaler för att underlätta för de blinda att komma fram i trafiken, och i vilka avseenden regeringen avser att ta särskild hänsyn till den stora gruppen handikappade för vilka trafikomläggningen kommer att medföra särskilt stora risker. Tyvärr har kommunikationsministern på grund av den oväntat långa tid som debatterna i dag i tidigare ärenden tagit inte kunnat stanna för att själv lämna sitt svar, som jag därför ber att få läsa upp. Inför övergången till högertrafik krävs en rad olika åtgärder för att motverka de särskilda svårigheter och risker som trafikomläggningen kan innebära för vissa grupper av handikappade. Det är självfallet angeläget att de handikappades situation särskilt beaktas vid förberedelserna för övergången. Svårigheterna för personer med nedsatt syn uppmärksammades redan i den till grund för propositionen 1965:180 liggande departementspromemorian, som i vanlig ordning remissbehandlades. Vikten av att problemen beaktas underströks ytterligare i propositionen, som upptog förslag till ändringar i vägtrafikförordningen för att öka trafiksäkerheten och underlätta övergången till högertrafik. I den omfattande upplysningsverksamheten inför trafikreformen kommer det att ingå som ett mycket viktigt led att lämna människor med handikapp en tillräcklig, på lämpligt sätt utformad och förmedlad information med ändamål att tillförsäkra alla kategorier som självständigt vistas i trafiken samma goda mått av orientering om vad reformen allmänt innebär, om nya trafikregler, om vad den enskilde bör tänka på för sin egen trygghet i den ändrade trafikmiljön och om mycket annat som har betydelse för en säker övergång till högertrafik. För vissa grupper av handikappade kan man givetvis använda det allmänna informationsmaterialet med vissa kompletteringar, för andra, t.ex. blinda och synskadade, måste materialet bl.a. översättas så att det blir bekvämt tillgängligt. Vad beträffar människor med psykiska handikapp måste i viss utsträckning speciellt informationsmaterial och speciella informationsvägar användas. En särskild detaljplan för informationer till de handikappade utarbetas i samråd mellan högertrafikkommissionen och statens handikappråd under medverkan från andra berörda myndigheter och de handikappades organisationer. Särskilda befattningshavare har anställts och placerats hos handikapprådet för att arbeta med frågor inför högertrafiken. jande åtgärder som planeras har särskilt intresse i det här sammanhanget. Dit bör bl.a. räknas den intensiva vägledningsverksamhet som kommer att ordnas vid omläggningen och en tid fram över. Vägledarna — på inemot 20 000 postställen — bör kunna bidra starkt till att underlätta för handikappade människor att vänja sig vid de ändrade förhållandena. I samband med arbeten som utförs för att anpassa vägar och gator för det nya trafiksystemet finns vissa möjligheter att göra miljön mera handikappvänlig. Handikapprådet har fört fram synpunkter och önskemål i det avseendet. Högertrafikkommissionen har rekommenderat att man i den utsträckning så är möjligt tar hänsyn till vad handikapprådet sagt, och kommissionen har därför i samråd med vägoch vattenbyggnadsstyrelsen delgett samtliga väghållare i riket dessa synpunkter och önskemål. Det gäller bl.a. parkeringsplatser för invalidbilar, anpassning av övergångsställen och trafiksignaler med hänsyn till rörelsehindrade, blinda och synskadade, placeringen av vägmärken samt utformningen av vänthallar och vindskydd vid busshållplatser. Här bör också nämnas att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i höst har tillskrivit väghållarna och betonat att det vid utformningen av signalanläggningar måste göras en rimlig avvägning mellan olika trafikantkategoriers behov. Man håller för närvarande på med att prova ut en ljud-apparat, som skall göra det möjligt för blinda och synskadade att uppfatta signalgivningen. Anpassningen av bussparken till högertrafik innebär att en tämligen stor del av det äldre beståndet slås ut och ersätts med nya bussar. Eftersom de modernare busstyperna genomgående har en mera handikappvänlig utformning med bl.a. lägre instegshöjd, betyder förnyelsen av bussparken förbättrade möjligheter för rörelsehindrade att utnyttja kollektiva trafikmedel. Särskilda rekommendationer har gått ut till trafikföretagens organisationer och till de verkstäder som arbetar med nybyggnad och ombyggnad av bussar. I fråga om invalidbilar — det finns omkring 6 090 skattebefriade sådana i landet — får man räkna med att det i en hel del fall måste göras ändringar eller byten från vänsterstyrda till högerstyrda fordon. I den mån sådana åtgärder blir nödvändiga till följd av trafikomläggningen, bestrids kostnaderna av statsmedel.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack för det utförliga och positiva svar jag erhållit på min interpellation. De handikappade utgör en mycket stor grupp människor, och med anledning av de bekymmer som kommit till uttryck från de handikappade i vad det gäller samhällets åtgärder för att underlätta deras situation vid omläggningen till högertrafik framställde jag min interpellation för att få höra regeringens syn på dessa problem. Speciellt ville jag veta, hur man vid trafikomläggningen kommer att beakta de exceptionellt svåra problem som uppstår för människor med olika slags handikapp. Statsrådets svar genomsyras av en positiv vilja att på alla sätt iaktta vad som bör göras från samhällets sida i dessa hänseenden. Redogörelsen noteras säkert med största tillfredsställelse också av handikapporganisationerna, vilka vid olika tillfällen har uttalat farhågor för att de ansvariga inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammar de handikappade vid det mycket omfattande arbete som trafikomläggningen medför. Det framgår emellertid av statsrådets svar att dessa frågor har ägnats stor uppmärksamhet. Personligen är jag ock så övertygad om att statsrådet Palme, som har ansvaret för dessa frågor, kommer att följa upp de åtaganden som här aviserats. Jag vill också uttrycka förhoppningen att tillräckliga medel ställes till förfogande härför. De anslag som tidigare nämnts vid några tillfällen synes enligt min mening vara helt otillräckliga. Jag förutsätter att en omprövning sker och att alla till buds stående medel tillgripes för att förverkliga de planer som statsrådet omnämnt i sitt svar. Jag vill nu bara beröra en ganska viktig detalj, nämligen parkeringsmöjligheterna för invalidbilar. Jag anser att trafikomläggningen kommer att ytterligare aktualisera behovet av att en Prioritering för dessa fordon göres när det gäller parkeringstillstånd och att framför allt berörda myndigheter och polisen också får allsidig information om hur bestämmelserna skall tillämpas. Lagparagraferna bör i dessa hänseenden vara så utformade att några missförstånd om tillämpningen inte kan uppstå, oavsett om det gäller parkering vid offentlig byggnad eller vid bostad. Likaså är det högst angeläget att de nya bussar som statsrådet omnämner och som skall ersätta det gamla bussbeståndet verkligen blir handikappvänliga, särskilt när det gäller instegshöjden. Som exempel vill jag nämna att det på busslinje 62 i Stockholm förekommer en busstyp, som även lätt invalidiserade människor har svårt att utnyttja. Dels bereder instegshöjden nästan oöverkomliga svårigheter för dem att ta sig in i bussarna och dels är interiören så beskaffad att en handikappad människa löper stora risker vid en färd med dessa bussar. Eftersom bussarna går på en mycket livligt trafikerad linje, säger det sig också självt vilka komplikationer som uppstår för de handikappade som inte kan använda dem. Av statsrådets svar framgår att för nyelsen av bussparken betyder förbättrade möjligheter för rörelsehindrade att utnyttja dessa kollektiva trafikmedel. Min förhoppning är att så blir fallet. Över huvud taget bör de kollektiva kommunikationsmedel som aktualiserades av trafikomläggningen vara handikappvänliga liksom ombyggnader på andra områden. Att döma av det alltigenom positiva svar statsrådet lämnat på min interpellation kommer också statsrådet att aktivt medverka till att största möjliga hänsyn tas till den stora gruppen handikappade när nybyggnader skall genomföras inför högertrafiken. Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret och uttrycka min tillfredsställelse över dess innehåll.

Herr talman! Herr Lundberg har till jordbruksministern framställt vissa frågor angående allmänhetens rätt att nyttja enskild väg. Interpellationen har överlämnats till kommunikationsministern för besvarande, men han har tyvärr, på grund av att debatterna i de tidigare ärendena blivit ovanligt långa, inte kunnat stanna för att avge svaret, och jag ber att i hans ställe få läsa upp det. Herr Lundberg anser att statsmakterna inte visat något intresse för att lösa den viktiga frågan om allmänhetens möjligheter att använda s.k. skogsvägar och andra enskilda vägar för fritidsoch rekreationsändamål. Hans första fråga är därför om regeringen vidtagit eller kommer att vidtaga åtgärder för att säkra allmänhetens rätt i det här hänseendet. Allmänheten har i vårt land jämfört med de flesta andra länder i Europa mycket stora möjligheter att färdas till fots på enskilda vägar och stigar och i privatägda marker. En av de ledande principerna i den nya naturvårdslagen är också att bevara naturen för fritidsoch rekreationsändamål. När det gäller att tillåta allmän trafik med motorfordon på enskild väg ställer sig saken något annorlunda. Sådan trafik leder till avsevärt ökade underhållskostnader för den enskilde markägaren och till ett betydande ansvar för att vägen hålls i ett för den ökade trafiken lämpligt skick. I varje fall sedan motortrafiken kom till har det varit en allmänt antagen grundläggande princip att man inte kan ålägga någon att öppna en enskild väg för allmän trafik utan att det allmänna lämnar bidrag till vägkostnaderna. Man har alltså sökt lösa frågan om allmänhetens behov av tillgång till det enskilda vägnätet genom bestämmelser om statsbidrag, där det allmänna som villkor för bidraget betingar sig att vägen hålls öppen för allmänheten. De här principerna utvecklas närmare bl.a. i tredje lagutskottets utlåtanden 1960:20 och 1962: 3, till vilka kommunikationsministern hänvisar för att svaret inte skall bli alltför omständligt. Så sent som förra året beslutade riksdagen att vissa högre statsbidrag skall kunna utgå till byggande av skogshuvudvägar av särskild betydelse för fritidsändamål. Beslutet ledde till ändrade bestämmelser om statsbidrag till vissa vägoch flottledsbyggnader m.m. Som villkor för bidrag gäller bl.a. att bidragstagaren — trots att bidrag inte kan beviljas för vägunderhållet — skall förbinda sig att inte stänga vägen för trafik utan länsstyrelsens medgivande. Samtidigt beslöt riksdagen att utvidga området för bidragsgivning till andra enskilda vägar än skogsvägar, så att bidrag med villkor om öppethållande kan lämnas också till enskilda byvägar som är av särskild betydelse från fritidssynpunkt.

Herr talman! När jag nu framför ett tack till statsrådet för det lämnade svaret vill jag konstatera att riksdagens arbete mer och mer börjar bli en parodi på vad som borde vara grundläggande för behandlingen av olika frågor. Det bör också sägas, att därest vi skall ha interpellationsoch frågeinstituten kvar måste man på olika håll bemöda sig om att spörsmålen, när de tas upp, inte blir dialoger inför tomma kamrar. — Men på dessa ting finns det inte anledning att gå närmare in i detta sammanhang. Jag vill bara ge uttryck åt mina allvarliga bekymmer inför hur det skall bli när vi får en kammare — utan ledamöter. Vad sakfrågan beträffar beklagar jag att kommunikationsministern på grund av sjukdom måst gå härifrån. I och för sig är naturligtvis kommmunikationsministern ganska oskyldig i denna fråga, och jag förutsätter att statsrådet Hermansson är minst lika oskyldig. Svaret visar emellertid att ingenting gjorts under de gångna åren för att komma till rätta med ifrågavarande problem, som ändå gäller hundratusentals människor i vårt land. Så länge Gustav Möller satt i regeringen kunde vi få en sociallagstiftning som justitiedepartementet följde upp.

Något svar på huvudfrågan har jag inte fått. Om det nu anses att arbetare på ett bruk är obehöriga att nyttja en väg som begagnats under mycket lång tid, vilka är då behöriga? Är inte arbetarna behöriga att beträda en väg som nyttjats under århundraden? Hur kan bötesstraff utmätas utan att det angivits vem som är behörig i sådana här fall? Är det direktören som är behörig eller vilken annan är det? Är jag endast behörig att beträda bolagets vägar vid eldsvåda eller skogsbrand? är jag behörig att göra det endast när det gäller att försvara fosterlandet?

Det är orimligt att det skall fortsätta på detta sätt. När det gäller tillåten allmän trafik har, säger man, i svaret, en sorts anpassning ägt rum och man talar om principer som vuxit fram. Vem är det som låtit detta ske? Jo, några jurister som är engagerade hos bolagen. Så länge dessa vägar låg i bondehänder hade bönderna skyldighet att bygga dem, att underhålla dem och i vissa fall att hålla vägfyrk 10 mil ifrån hemorten.

Cellulosabolaget har t.ex. satt upp två järnbommar på en väg i Fors socken i Jämtlands län. Det är fråga om en förbindelse från Fångsjöbacken över Långbodarna till en del fäbodar, och den har utnyttjats av vanliga människor i århundraden. Den nuvarande vägen byggdes för över 100 år sedan. Det sägs nu att det inte är så mycket att göra åt dessa förhållanden. Kanske det är så, eftersom den förnämsta makten i det här landet inte förefaller ligga hos riksdagen och det socialdemokratiska partiet, utan hos juristerna som för närvarande är det starkaste partiet i svensk politik. Och det skulle väl inte vara så mycket att säga om det, därför att juridik är politik och i högsta grad intressebetonad. Men vad som är anmärkningsvärt är att de unga juristerna av i dag tvingas deltaga i en undervisning som dels är prejudikatsbetonad och dels bevarar en anda som vi för länge sedan skulle behöva ha kommit ifrån. Vi har ett prejudikatstänkande som är oerhört. Det är självklart att så länge som vi inte ger möjlighet för de unga juristerna att tänka annorlunda, så kommer vi att ha de mest urkonservativa tankegångar hos de juridiska fakulteterna — liksom givetvis i de teologiska. Det är denna inställning som vi behöver bryta, därför att den är orimlig i allra högsta grad. Jag vill inte gå in på alla de frågor som man i det här sammanhanget skulle kunna ställa. Men om vi kunde få fram en annan utbildning vid våra juridiska fakulteter, så kanske man lärde siginseatt demokratien har genomförts i vårt land. Det är orimligt, detta prejudikatstänkande som binder nutid vid forntid. Man tror att man skall kunna tillämpa en rättsordning som är orimlig i alla avseenden. Det kan inte vara rimligt att vi skall fortsätta på den vägen. Det kan inte heller vara rimligt att när vi har fått en social lagstiftning i vårt land skall justitiedepartementet medverka till att stänga människor ute från de sociala förmånerna. Vi får, herr talman, en ny jordabalk. Om jag inte har läst alltför fel, kommer den enskilda äganderätten att även där skärpas ytterligare. Det är en allvarlig tendens som jag vill säga ifrån att jag inte kan godta.

Politik är juridik och juridiken måste inse att det för samhällets, för industriens och för individens skull är nödvändigt att tänka annorlunda. Det svar jag fått innebär ungefär ett jaså, och det är inte mycket att göra åt det. Därtill har man väl varit nödd och tvungen! Men låt mig, herr talman, säga att jag hoppas verkligen att vi i detta land skall få en juridisk utbildning som inte lever kvar i det gamla klassamhället, där respekten för människan och individen var obefintlig om det inte gällde de rika. Men, herr talman, jag får väl återkomma. Innan dess hoppas jag att kommunikationsdepartementet skall = bli varmt i kläderna och vidta åtgärder för att rätta vad som har brustit i så många år.
Herr talman! Efter vad herr Lundberg har yttrat om juristernas makt och befogenheter beklagar jag nästan att jag inom kort inte längre skall verka som jurist. Herr Lundberg gör gällande att det inte har skett någonting. Jag har försökt lämna en redogörelse för de metoder som man sökt använda för att öka allmänhetens tillgång till enskilda vägar för fritidsoch rekreationsändamål. I själva verket har detta budgetår ett anslag på 42,5 miljoner kronor beviljats för underhåll av enskilda vägar, och medel ur detta anslag utgår bara till underhåll av sådana vägar som är öppna för allmänheten. Vad herr Lundberg är ute efter är egentligen att ändra den grundläggande rättsprincipen på detta område. Självfallet kan jag inte utlova någon sådan ändring. Vad jag däremot kan lova är att vi skall fortsätta att genom statsbidrag ställa enskilda vägar till allmänhetens förfogande. Finansministern har visserligen redan gått härifrån, men jag kanske ändå bör tillägga att vi skall göra det så långt resurserna räcker.
Herr talman! Jag vill inte ändra på den rättsprincip som man ute i bygderna sedan urminnes tider har tillämpat, utan jag vill att den skall respekteras. Jag kanske får be herr statsrådet att läsa ett underdånigt betänkande från 1904, i vilket bl.a. denna fråga behandlats. Jag skulle för övrigt kunna bjuda på mycket rikhaltig litteratur i detta sammanhang. Det märkliga som skett nu är emellertid att man har ändrat rättsprinciperna till att bli mer reaktionära än de någonsin har varit. Jag har uttryckligen icke klandrat juristerna som sådana utan jag har klandrat den undervisning som bedrivs vid våra juridiska fakulteter.

Vad jag kritiserar är att vår ungdom skall bjudas en undervisning som jag skulle vilja kalla reaktionär och som måste te sig främmande i vårt nutida samhälle. Den utredning jag nyss syftade på — i vilken det faktiskt inte fanns en enda socialdemokrat med — redogör för förhållandena på den tiden, då väghållningen var baserad på vägfyrkar. Bönderna ålades att bygga vägar, underhålla dem och hålla dem farbara under vinterförhållanden m.m. Bolagen talar i dag om det vägslitage som biltrafiken medför. I betänkandet 1904 uttryckte man sina bekymmer med anledning av de enmanskärror med smala järnskoningar, som på den tiden var en lyx och som då nötte vägarna i lika hög grad som bilarna nu gör. Men vi som färdas på de allmänna vägarna, vilka i dag bekostas av staten, får finna oss i att från bolagen överta den trafik som förr i tiden gick på skogsvägar och flottleder. Vi får finna oss i att man från dessa skogsområden kör ut på landsvägen med stora fordon och stora laster. Det finner vi oss i. Men när man vill att dessa bolag skall öppna sina vägar för allmänheten, då säger vi nej och då reagerar inte vårt rättsmedvetande. Det är den utvecklingen vi måste sätta stopp för.

Kommunikationsministern är förhindrad att svara även på denna fråga, och jag ber att få läsa upp hans svar. Enligt nu gällande bestämmelser uttas en särskild expeditionsavgift på en krona av abonnent, som begär ett telefonistexpedierat rikssamtal till station dit trafiken automatiserats. Expeditionsavgiften avses täcka den merkostnad, som genom den manuella expeditionen åsamkas televerket. Däremot utgår sådan avgift inte vid rikssamtal, där endast manuell expedition är möjlig. Interpellanten har nu ifrågasatt, om inte även sådana samtal bör befrias från expeditionsavgift, som visserligen sker över automatiserade förbindelser men som ändå begärs telefonistexpedierade på grund av att abonnenterna — exempelvis genom att överbelastning för tillfället råder på nätet — inte blir automatiskt kopplade. Till detta är att säga att telefonisterna i sådana fall i allmänhet inte har större möjlighet att komma fram än abonnenterna utan liksom dessa är hänvisade till att göra upprepade kopplingsförsök. Bortsett härifrån är den angivna avgiftsbefrielsen praktiskt taget omöjligt att genomföra ur administrativ och expeditionell synpunkt. Det uppstår svårigheter redan då man skall söka precisera vad som skall anses såsom framkomlighet eller bristande framkomlighet i trafiken. Härtill kommer bl.a. det förhållandet, att rikstelefonisterna omväxlande expedierar samtal över ett flertal förbindelser och då har mycket begränsade möjligheter att vid avgiftsdebiteringen ta hänsyn till de varierande belastningsförhållandena på de olika förbindelserna. I fråga om taxesättningen på telefonområdet må framhållas, att en målsättning vid utformningen av televerkets taxor sedan länge varit att åstadkomma en avgiftsutjämning till förmån för abonnenterna på landsbygden. Härvidlag gäller att anläggningsoch driftkostnaden per telefonabonnemang på landsbygden är avsevärt högre än motsvarande kostnad i städer och andra tätorter. De avgifter, som uttas enligt gällande taxa, förslår inte heller på långt när att täcka angivna landsbygdskostnader. Utifrån förutsättningen att inflytande telefonavgifter totalt sett skall täcka televerkets kostnader för telefonrörelsen innebär detta att avgifterna för abonnenterna i städer och andra tätorter i motsvarande mån ligger över vad som från självkostnadssynpunkt skulle vara motiverat att ta ut för deras del. Den avgiftsutjämning som sålunda sker torde vara en av de faktorer, som bidragit till att Sverige — räknat i antalet huvudabonnemang per 1 000 invånare — har den största telefontätheten i världen. Vad i övrigt avser taxesystemet och indelningen i taxeoch stationsområden gäller att samtal som utväxlas mellan apparater anslutna till samma station — s.k. lokalsamtal — belastas med enbart en avgiftsmarkering per samtal. Då samtal utväxlas mellan apparater anknutna till olika stationer inom samma taxeområde — s.k. närsamtal — sker i princip avgiftsmarkering var nionde minut. Detsamma gäller samtal över varandra närliggande stationer på ömse sidor om taxeområdesgränserna. Räjongen för dylika närsamtal har på vissa håll utvidgats väsentligt i samband med storkommunreformen. Vid samtal i övrigt mellan apparater anknutna till stationer inom skilda taxeområden — s.k. rikssamtal — sker slutligen avgiftsmarkeringen med tätare, avståndsbetingade tidsintervaller. Allmänt innebär den angivna taxesättningen att det svenska televerket i en utsträckning som torde sakna motsvarighet på flertalet andra håll i Europa avstår från att ta ut riksperiodavgift för samtal, som utväxlas mellan olika stationer. Det sätt, på vil ket man tillgodoser landsbygden vid avgiftssättningen, framgår också av det förhållandet, att periodlängden för de s.k. närsamtalen vid en anpassning av avgifterna till självkostnaderna sannolikt skulle få begränsas till mindre än en och en halv minut mot för närvarande nio minuter.
Herr talman! Samtidgt som jag ber att få tacka statsrådet Hermansson för svaret nödgas jag beklaga, att statsrådet Palme inte var i tillfälle att själv lämna det. De formuleringar och ställningstaganden, som svaret innehåller, kan jag rimligen inte lasta statsrådet Hermansson för. Jag kan väl inte heller rimligen begära att statsrådet Hermansson skall ge svar på de frågor som jag hade räknat med att få ställa direkt till statsrådet Palme. Inledningsvis gör statsrådet en helt riktig sammanfattning rörande de frågor jag ställt i interpellationen. Men när statsrådet går att besvara mina frågor, utelämnar han en viktig del av min frågeställning, som inte alls blir berörd i svaret men som har sin betydelse i sammanhanget. Mina frågor gällde, huruvida statsrådet ansåg en sådan ändring befogad, att expeditionsavgift icke påföres abonnent för samtal, som vid feleller överbelastningstillfällen beställs hos telefonist på grund av att automatisk koppling är satt ur funktion. I sitt svar talar statsrådet enbart om överbelastningstillfällen och nämner ingenting om sådana tillfällen då tekniska fel uppstått på den automatiska kopplingen, vilket tyvärr inträffar ibland och som då medför att abonnenten påförs en extra avgift — expeditionsavgift — på en krona. Statsrådet framhåller i sitt svar, att vid de tillfällen då nätet är överbelastat och automatiska samtal inte kan kopplas, så har telefonisten inte större möjlighet än abonnenten att komma fram utan är hänvisad till att göra upprepade kopplingsförsök. Självklart kan detta äga sin riktighet, men den andra delen av frågan, vilken gäller sådana tillfällen då samtal icke går fram på grund av något tekniskt fel på den automatiska kopplingen, har statsrådet inte berört. Vid sådana tillfällen hjälper inga upprepade kopplingsförsök, utan abonnenten måste beställa samtalet genom telefonist. Detta innebär också att vederbörande abonnent får betala en expeditionsavgift på en krona, trots att det uppstått ett tekniskt fel och det åvilar televerket att svara för den tekniska apparaturens funktionsduglighet. Jag skulle ha velat fråga statsrådet, om inte statsrådet tycker att ett sådant förfaringssätt är stötande. Man kräver alltså abonnenten på en merutgift som vederbörande inte har någon skuld till, eftersom vederbörande inte har någon valmöjlighet. I de fall jag känner till har åtgärden väckt starkt missnöje. Personligen delar jag helt åsikten att det knappast kan vara förenligt med god samhällsservice och samhällsrättvisa att påföra abonnenten denna merutgift. Den borde i sådana fall bäras av televerket självt. Det framhålls i interpellationssvaret att det skulle vara administrativt och expeditionellt besvärligt att befria abonnenten från expeditionsavgift i sådana fall. Det har jag ingen som helst förståelse för. Det är ju i realiteten så, att det för telefonisten blir enklare och mindre arbete om hon slipper fylla i den avi som sedan går till abonnenten. Det måste telefonisten annars göra vid personell koppling. Nog borde väl televerket i rättvisans namn kunna sträcka sig så långt, att man utfärdade bestämmelser om befrielse från expeditionsavgift i alla sådana fall då telefonist konstaterar och upplyser vederbörande uppringande abonnent om att den auto matiska kopplingen är satt ur funktion på grund av något tekniskt fel och att hon själv måste koppla samtalet. Vad sedan gäller min andra fråga om taxesystemet och indelningen i stationsområden kan man väl inte beskylla televerket för att i alla hänseenden följa upp de administrativa och organisatoriska förändringar som sker i vårt samhälle.

Genom att gränserna för stationsområdet inte sammanfaller med storkommunernas, belastas abonnenten där med flera markeringsavgifter än den abonnent som bor i tätorten, när det gäller för vederbörande att komma i kontakt med kommunala myndigheter, läkare, sjuksköterskor och banker eller andra offentliga inrättningar inom kommunen. Då är det väl ett ganska rimligt krav att området för lokalsamtal med enbart en avgiftsmarkering omfattar åtminstone hela storkommunen. Därvidlag tycker jag att televerket snarast borde företa en översyn, och denna önskan vill jag nu sända över till kommunikationsdepartementet, trots att statsrådet Palme inte ger några som helst löften eller besked på den punkten i interpellationssvaret. Herr talman! Det är också några andra frågor som jag hade velat beröra i detta sammanhang, men eftersom jag rimligtvis inte kan begära att statsrådet Hermansson skall kunna svara på dem avstår jag från det. Jag ber bara att än en gång få tacka statsrådet Hermansson för svaret.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat kommunikationsministern, om denne vill redogöra för principerna för tillämpningen av bestämmelserna om utryckningsfordon, särskilt från i interpellationen angivna utgångspunkter. Eftersom kommunikationsministern tyvärr ännu inte har kommit tillbaka, ber jag att få läsa upp hans svar även på denna interpellation. Av vad herr Börjesson i övrigt anför i interpellationen framgår att den direkta anledningen till hans fråga till mig är ett konkret fall. Herr Börjesson torde syfta på en bilfärd i vilken en utländsk regeringsledamot deltog. För sådant fall gäller inte bestämmelserna om utryckningsfordon. En kungörelse med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök är i stället tillämplig. Där föreskrivs bl.a. att förare av polisfordon eller fordon, som föres under ledning av polisfordon, när det är påkallat i samband med besök av bl.a. statschef eller medlem av främmande makts regering, får underlåta att följa vissa bestämmelser i vägtrafikförordningen. Polismyndigheten skall därvid se till att de särskilda åtgärder vidtas som trafiksäkerheten kräver. En sådan särskild reglering för statsbesök behövs av olika skäl. I första hand tänker man kanske på kortege, vari främmande statsöverhuvud färdas. Även i andra fall kan emellertid bestämmelser behövas som ger förtur i trafiken vid statsbesök. Jag vill understryka att förtursrätten naturligtvis inte skall användas annat än när det verkligen behövs.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag skall gärna medge att det finns åtskilligt som förvånar mig i svaret. Givetvis beklagar jag att det undgått mig att regeringen den 29 juni i år utfärdade en kungörelse med särskilda bestämmelser om trafik i samband med besök av statschef eller medlem av främmande makts regering. Men jag har kanske en förmildrande omständighet att hänvisa till. Vägtrafikförordningen fastställdes 1951, sedan riksdagen yttrat sig över det förslag regeringen lagt fram, och samma regler har gällt vid ändringar av förordningens bestämmelser. Men kungörelsen av den 29 juni 1966 med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök, vilken på väsentliga punkter sätter den efter riksdagens hörande tillkomna vägtrafikförordningen ur spel, har såvitt jag kan erinra mig kommit till utan att riksdagen fått yttra sig. Det är inte min avsikt, herr talman, att diskutera den konstitutionella sidan av denna fråga. Jag vet att jag enligt grundlagens bestämmelser inte får göra det i ett konkret fall som detta. Det må dock tillåtas mig att konstatera att denna fråga är av stort konstitutionellt intresse, vilket för övrigt gäller alla frågor som beröres av regeringsformens § 90. Som statsrådet konstaterar i sitt svar syftar jag i min interpellation på en viss bilfärd, i vilken en utländsk regeringsledamot deltog. Först i bilkaravanen körde en polisbil med pådragna sirener. Färdmålet var enligt uppgifter i pressen en lunchrestaurang. Vid denna bilfärd sattes alltså de allmänna trafikbestämmelserna ur kraft. Då detta givetvis innebär ett särskilt faromoment ur trafiksäkerhetssynpunkt har jag velat ta upp till diskussion inte det konkreta fallet — som jag enligt grundlagen inte får diskutera — utan företeelsen i princip. Det är uppenbart att man vid utar betandet av vägtrafikförordningen fäste mycket stor vikt vid att man inte onödigtvis skulle låta de allmänna trafikbestämmelserna brytas av de särbestämmelser som gäller för utryckningsfordon. Detta skulle, som vägtrafikförordningen säger, få ske endast i trängande fall. Den kungörelse om trafik i samband med statsbesök, som statsrådet Palme har signerat, ger särskilda rättigheter åt förare av polisfordon och av fordon som föres under ledning av polisfordon, om en utländsk statschef eller regeringsledamot är med på färden. Polisfordonet är tydligen i detta fall inte att betrakta som utryckningsfordon, men det skall enligt kungörelsen ha samma utrustning som ett utryckningsfordon och få bete sig i trafiken som ett sådant. Förare av polisfordon i sådant ärende får enligt kungörelsen underlåta att följa de allmänna trafikbestämmelserna. Han behöver t.ex. inte lämna fri väg för militärtrupp, begravningsåg eller annan procession. Skillnaden mellan utryckningsfordon och polisfordon för statsbesök är, om jag har fattat det rätt, att för utryckningsfordonet skall särbestämmelserna gälla endast i trängande fall, medan det inte finns någon sådan inskränkande bestämmelse för polisfordons färd vid statsbesök. I kungörelsen beträffande trafik vid statsbesök säges endast att polismyndigheten skall tillse att de särskilda åtgärder vidtages som trafiksäkerheten kräver. Herr talman! Jag kan inte underlåta att citera vad andra laguskottet framhöll i sitt yttrande 1951 över förslaget till vägtrafikförordning. Utskottet sade: »Företrädena för utryckningsfordon innebära tvivelsutan ett betydande ingrepp i trafikens normala gång.

Statsrådet säger i sitt svar att en särskild reglering för statsbesök behövs av olika skäl särskilt för korteger vari främmande statsöverhuvud färdas och även i andra fall. Jag vill inte direkt bestrida detta, men jag tycker att statsrådets precisering på denna punkt är ovanligt tunn. Det kan dock vara lugnande — jag vill framhålla detta — att statsrådet till sist understryker »att förtursrätten naturligtvis inte skall användas annat än när det verkligen behövs». Jag noterar detta uttalande med tacksamhet.

Det finns människor som gör gällande att man i det i pressen relaterade fallet hade bråttom med att få se kommunikationsministerns nya kungörelse tillämpad i praktiken. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Vägtrafikförordningen 77 8 innehåller en fullmakt för Konungen att göra avvikelser från vägtrafikförordningens regler, och det är denna fullmakt som har begagnats när den aktuella kungörelsen har utfärdats. Jag kanske skulle nämna något om skälen till att denna kungörelse har tillkommit. Det är en internationellt vedertagen kutym att göra på detta sätt vid statsbesök. Vi har ansett att hövligheten kräver att vi förfar på samma sätt som man gör utomlands. Vi har dock ansett oss böra vara mycket försiktigare i detta avseende; förfarandet förekommer i mycket större omfattning i andra länder. Besök av denna typ syftar ofta till att skapa goodwill för vårt land utc i världen, och om vi brister i vad gästerna betraktar såsom en rimlig hövlighet, blir det självfallet inte mycket med denna goodwill. Dessutom vill man ofta vid sådana besök visa gästen så mycket som möjligt och dessutom låta honom träffa så många människor som möjligt. Även därvidlag kommer goodwill-synpunkten in. Detta kan vara av betydelse för t.ex. vår export. Denna strävan medför emellertid ibland att man kommer i tidsnöd och man har vid dessa besök särskilda skäl för att försöka passa tiderna. Misslyckas man med detta kan det betyda en minskad goodwill. Detta var några av de skäl som ligger bakom utfärdandet av kungörelsen. Det är naturligt att även måltider ingår i programmet när vi har utländska gäster. Vid dessa ges det ofta tillfälle att exempelvis träffa människor, som är intresserade av besöket i fråga. Herr Börjesson menar att det inte krävs några särskilda skäl för att i sådana fall få överträda vissa bestämmelser i vägtrafikförordningen. Jo, det gör det visst. Det står nämligen i början av kungörelsen, att det skall vara påkallat i samband med ett besök av statschef eller representant för främmande makts regering. Detta uttalande är gjort för att speciellt markera att man skall vara ytterst försiktig med att använda denna rätt. Jag vill än en gång understryka att avsikten icke är att förtursrätten skall användas annat än när det verkligen behövs.
Herr talman! Jag har ingalunda betvivlat att Kungl. Maj:t har rätt att utfärda en dylik kungörelse. Det har jag även i mitt anförande tydligt framhållit. Men jag frågar mig, varför man inte tidigare har infört denna bestämmelse? Kammarens ledamöter vet att statsministern och även förre kommunikationsministern Gösta Skoglund tydligen inte känt något större behov av en särskild reglering av dessa förhållanden i samband med statsbesök, ty i så fall hade en dylik kungörelse utfärdats redan tidigare. Det var först sedan statsrådet Skoglund dragit sig tillbaka från taburetten som behovet av regler för, om jag får kalla det så, Palme-körning upptäcktes. Herr talman! Jag har framför mig ett brev från en f.d. polisman, och jag skall utan att göra några kommentarer citera vad han skriver: »Körningen ägde rum under dagens lugnaste trafiktimmar nämligen mellan kl. 12—13. Buskörningens sträcka var omkring 9 km. Sirenerna var så hårt pådragna, att de hördes över halva staden. Röda lampor påslagna till full styrka. Enligt vad gamla erfarna kolleger, som befann sig längs körvägen, meddelat mig, ansåg de det vara rena skandalen att köra på sätt som skett. Under mina 35 år vid polisen här i staden, och med tjänstgöringen förlagd till stadens centrum, har jag aldrig varit med om något liknande, såsom kollegerna beskrivit det för mig.» Man frågar sig: Var detta nödvändigt? — I varje fall var det inte good Wwill-skapande.
Herr talman! Jag var inte med vid detta tillfälle och jag kan därför inte uttala mig om det var nödvändigt eller inte, men jag förutsätter att den polismyndighet som ledde denna kortege ansåg att det förhöll sig så. Vad herr Börjesson i Falköping citerade visar, att man i alla fall har följt kungörelsens bestämmelser om signalering. Det var emellertid inte så, att man plötsligt kom på att man skulle ha en sådan kungörelse, utan saken övervägdes mycket länge. I själva verket togs frågan första gången upp något av de första åren som jag satt i regeringen. I varje fall var det då första gången jag var med om behandlingen av frågan. Jag vill emellertid medge att vi varit ganska betänksamma inför denna reglering och tänkt oss för mycket noga. Dessutom har vissa tekniska svårigheter gjort att det dröjt så pass länge, men det har ingenting med skiftet på kommunikationsministerposten att göra.
Herr talman! Jag ifrågasätter i alla fall om vi verkligen, trots de förklaringar som statsrådet Hermansson nu lämnat, behöver en dylik kungörelse, en kungörelse som delvis — vilket statsrådet Hermansson också erkänt — under vissa förhållanden kan sätta vägtrafikförordningen ur kraft.

Herr talman! Herr Hector har i en interpellation anfört en hel del synpunkter på de nya fångvårdsanstalternas konstruktion, på anstaltsvården och på frivården och i anslutning därtill frågat mig om jag vill ta initiativ till en omprövning av fångvårdens byggnadsplaner samt utreda fångvårdens inre problem och frivårdens organisation. Som svar får jag anföra följande. Fångvårdens anstaltsbestånd är föremål för en planmässig förnyelse sedan mitten av 1950-talet. Åtskilliga äldre fångvårdsanstalter är fortfarande i bruk, men omdaningen av anstaltssystemet sker successivt. De nya anläggningarna varierar till typ och storlek från smärre öppna anstalter med 20—40 platser till slutna enheter som anstalten i Kumla med 435 platser. Gemensamt för samtliga är att de har en välutvecklad arbetsdrift. I andra avseenden finns stora skiljaktigheter. Dessa skillnader i fråga om öppeneller slutenhet, storlek, personaltäthet och många andra faktorer är ändamålsenliga och åsyftade. Kriminalvårdsklientelet är va rierande till sin sammansättning. För de intagna inom fångvården finns ingen annan gemensam nämnare än att de alla har begått brott. Brottets beskaffenhet samt den intagnes tidigare belastning, psykiska och fysiska egenskaper, uppväxtmiljö, familjeförhållanden etc. är omständigheter som i ett oändligt antal kombinationer skiftar från den ena individen till den andra. Inget anstaltssystem kan vara så konstruerat att det helt svarar mot behovet av klientelets differentiering. Men jag tror mig våga påstå att vi här i landet har en bredd och variationsrikedom i fråga om vårdformer som med hänsyn till våra resurser inte är underlägsna andra länders. Många av de intagna vistas strafftiden igenom på öppna anstalter. För andra är den helöppna anstalten eller frigångshemmet slutstadiet före frigivningen. Det råder ingen som helst tvekan om att den öppna anstaltsvården är att väsentligt föredra framför den slutna. Den öppna vården har också målmedvetet byggts ut med nya, välutrustade anläggningar.

Om erfarenheten visar att anstaltsrymlingar utan större svårighet forcerar fem meter höga murar, återstår, som jag uppfattar det, inte annat än att öka murhöjden nästa gång man bygger en sluten anstalt. Jag har svårt att förstå kritiken på denna punkt liksom kritiken mot alla de övriga säkerhetsåtgärder som man har funnit anledning vidta på Kumlaanstalten. Jag kan liksom många andra beklaga att det har varit nödvändigt att förse anstalten med dessa säkerhetsanordningar. Men jag kan inte inse hur man kan kräva slutna anstalter med maximal säkerhet och samtidigt klandra konstruktörerna för att de inte gjort dessa anstalter idylliska. Vad så angår beskaffenheten av den vård som ges på Kumlaanstalten vill jag peka på, att ingen annan av våra nuvarande fångvårdsanstalter har utrustats med så goda behandlingsresurser. En avdelning med 1953 sjukoch specialplatser har i dagarna tagits i bruk. Denna avdelning står på toppen av vad medicinsk-psykiatrisk och byggnadsmässig sakkunskap på området kan åstadkomma. Anstaltens personalplan upptar två läkartjänster och tre tjänster för psykologer. Läkartjänsterna är ännu inte besatta. Jag medger att detta är beklagligt. Men alla i denna kammare känner säkert till att det råder läkarbrist i landet. Inte bara kriminalvården utan också mentalsjukvården och alla andra vårdområden lider svårt av denna brist på läkare. Det är min förhoppning att det skall bli möjligt att ge Kumlaanstalten den läkararbetskraft den behöver för att helt kunna fungera för det ändamål, som den är avsedd för, nämligen som behandlingscentrum för ett belastat kriminalvårdsklientel. Om jag får återknyta till herr Hectors syn på anstaltsvården över huvud, så vill jag gärna ge honom rätt i att de psykiatriska och psykologiska behandlingsresurserna vid fångvårdens anstalter behöver ytterligare byggas ut. Upprustningen får emellertid ske efter måttet av våra krafter och i takt med tillgången på denna speciella expertis. I fråga om rekryteringsoch utbildningsförhållandena inom kriminalvården vill jag erinra om att riksdagen ef ter förslag i årets statsverksproposition beslutat om en reform, som syftar till en mycket gedigen och tämligen omfattande gemensam utbildning av tillsynsoch vårdpersonal som anställs vid fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Närmare information i detta hänseende kan herr Hector få i bilaga 2 till 1966 års statsverksproposition. Utbildningen av assistentoch styresmannapersonalen vid kriminalvården och av den tillsynspersonal som inte omfattas av den gemensamma utbildningen bedrivs i kriminalvårdsstyrelsens egen regi. Eftersom herr Hector efterlyser en översyn av fångvårdens interna problem vill jag i detta sammanhang erinra om att jag, som jag nyligen har offentligen tillkännagett, inom kort ämnar föreslå att en utredning sätts till för att revidera nuvarande behandlingsregler, som till väsentliga delar är 20 år gamla, och föreslå mer tidsenliga bestämmelser. Dessa bestämmelser kommer att reglera frågor om brevcensur, permissioner, disciplinär bestraffning och mycket annat som rör den intagnes vardag på anstalten. Herr Hector har till slut frågat mig om jag vill låta utreda frivårdens organisation och utbyggnad. Kriminalvårdens skyddskonsulentorganisation har varit föremål för en omfattande utredning som avgav sitt betänkande år 1961, och detta utredningsförslag föranledde nära nog en fördubbling av frivårdspersonalen under åren 1962—1964. Vid årets riksdag har medel anvisats för bl.a. ytterligare cirka 15 assistenttjänster. Det är min bestämda mening att utbyggnaden av frivårdens resurser bör fortsätta. Herr talman! Det är inte möjligt att inom ramen för ett interpellationssvar ingående behandla alla de problem, som föreligger inom kriminalvården, utan jag har fått begränsa mig till de väsentligaste avsnitten i herr Hectors interpellation. Jag har därmed ingalunda på stått att vi i dag inom svensk kriminalpolitik och kriminalvård skulle ha nått målet för våra ansträngningar. Mycket återstår att göra. Inom ramen för de resurser, som från tid till annan står till samhällets förfogande, skall reformarbetet inom kriminalvården och moderniseringen av anstaltssystemet fortsätta. En väsentlig sak är härvidlag, att situationen inom vår kriminalvård — i motsats till vad som antyds i interpellationen — kännetecknas av livlig aktivitet och beredvillighet att pröva nya metoder.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för ett utförligt och undervisande svar. Under den tid som gått sedan interpellationen framställdes har hela denna fråga ytterligare aktualiserats i en mycket intensiv allmän debatt. Emellertid torde frågan långt ifrån vara besvarad vare sig med min interpellation eller med justitieministerns svar eller genom denna debatt. Det mest positiva i svaret är medvetandet om att, som det står, »mycket återstår att göra». Jag har visst inte förnekat att såsom statsrådet säger »sitiutionen inom vår kriminalvård kännetecknas av livlig aktivitet och beredvillighet att pröva nya metoder». Murarna och anläggningen i Kumla är ju ett exempel på ganska nya metoder. Jag vill heller inte förneka att det kan ligga något positivt i tankegången att genom en absolut rymningssäker anläggning få den ro inom murarna som behövs för realiserandet av den likaledes goda tanken att där få en välutvecklad arbetsdrift. Men kastar inte denna mur sin slagskugga över allt? Hela det nya fångvårdsprogrammet är ju till sin yttre struktur mycket imponerande. Dock visar alltjämt reaktionen inte minst från de verkligt sakkunniga på området, nämligen de vilka som fångar gjort direkt bekantskap med denna vård, att det är något som inte stämmer. Vad är detta? Jag undrar om inte hela diskussionen måste vidgas och fördjupas till en alltmer omfattande och principiell frågeställning. Murarna kring exempelvis fängelset i Kumla kan säkert göras mera trivselvänliga genom diverse arkitektknep, t.ex. veckas i mjuka linjer eller målas i varma och glada färger. Men det finns andra murar, och det är egentligen de som är de viktigaste. Det gäller murarna mellan — eller bristen på korrespondens mellan — teori och praktik i fångvården. Den grundläggande frågan är vilken social aspekt, teori, rättsfilosofi som bär upp vår fångvård. Är det fråga om straff, hämnd eller vård? Är det fråga om allmänprevention eller <individualprevention? Som alltid i vår nuvarande samhällsideologi lever man också på detta område i en önskedröm om en idyllisk kombination av i längden oförenliga faktorer. Följden blir också här lätt hyckleri och förljugenhet som kan förgifta och förlama även de bästa intentioner. Hos alla de instanser och enskilda som är engagerade i fångvården finns säkert den bästa reformvilja i världen. Dock gör de alla ideligen den erfarenheten att allt lätt slår slint, att bitterhet och missnöje, opposition och återfall lätt blir den förhärskande faktorn i fångars och före detta fångars värld. Allt är som en mur, sade en av dem, när han tänkte både på livet i fångvårdsanstalten och livet som frigiven. Vi kan kalla detta för svåråtkomliga psykologiska problem, som man hoppas att en och för sig nödvändig utökning av mentalvården på detta område skall kunna lösa, men man kommer fortfarande inte långt, om man inte förstår grundskadan bakom fångvårdens ständiga misslyckande. Man kanske kan uttrycka det på detta sätt: I vår nuvarande samhällsoch människosyns grundideologi betraktas människan konsekvent icke såsom människa utan som ting, föremål. Med en sådan grundsyn gör det inte så mycket till eller ifrån, om detta ting behandlas hårdhänt eller knådas försiktigt. Samma omänskliga grundideologi kan ligga bakom i båda fallen. En brottsling kommer då att betraktas som en pusselbit i samhället. Till straff skall han ryckas loss och sedan passas in i samhället igen. Är det inte denna brist på organiskt levande samband mellan livet utanför och livet innanför murarna som är grundfelet och som kan förklara något av fångarnas psykologiskt annars svårbegripliga reaktioner mot även den mest »humana» behandling? En förbrytelse mot samhället får icke innebära ett utstötande ur samhället — inte ens temporärt. En fånge skall alltjämt vara en organisk del av detta samhälle. De företeelser som påpekas i interpellationssvaret, t.ex. utvecklingen av frivården, den öppna anstaltsvården, tonvikten på arbetsdrift och arbetsterapi — såsom i Kumla — är ju på papperet rätta steg i denna riktning. Men hur mycket organiskt samband med samhällets liv utanför murarna finns det i t.ex. verkstadsdriften i Kumla, där timpenningen är 65 öre?

Hur ofta får nu en fånge på Kumla, denna hypermoderna anstalt, ta emot besök? Det lär vara en halvtimme varannan söndag — och då inför öppna dörrar. Hur fungerar brevcensuren numera? Den kanske mest avgörande frågan är: Hur ser det ut i det nutida samhället för den frigivne fångens del? Vilka möjligheter till organiskt infogande i so ciala sammanhang — t.ex. i arbetslivet och på hyresmarknaden — får han i realiteten? Får han inte direkt eller indirekt ständigt erfara att han alltjämt betraktas som en lös bit i samhället? Är det inte just detta som lätt driver till desperation och ständiga återfall i brott?

Herr talman! Herr Vigelsbo har bett mig redogöra för min syn på det förfaringssätt som bör tillämpas vid val av ledamöter i en styrelse där donator tidigare har haft rätt att utse styrelseledamöter. Som svar får jag anföra följande: I samband med att en stiftelse inrättas kan stiftaren vilja skapa en garanti för att stiftelsens ändamål uppnås genom att stiftelsens styrelse får viss sammansättning. Om = stiftelseförordnandet innehåller föreskrift därom, lär den i regel följas. Den som skall utse styrelse har möjlighet att, om han vill avvika från föreskriften, söka Kungl. Maj:ts tillstånd därtill genom s.k. permutation. Stiftarens inställning brukar få stor betydelse för ärendets utgång. Om den som skall utse styrelse beslutar avvika från föreskrift om särskild representation i styrelsen utan att ordna med permutation blir situationen olika för det fall att stiftelsen omfattas av bestämmelserna i 1929 års lag om tillsyn Över stiftelser och det fall att tillsynslagen inte är tillämplig. I det förra fallet föreligger möjlighet för länsstyrelsen att ingripa mot beslutet. I det senare fallet torde stiftaren eller hans arvingar ha möjlighet att föra talan vid domstol om åläggande att följa stiftelseförordnandets bestämmelser.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. I interpellationen har jag med utgångspunkt i ett visst angivet fall efterlyst principerna för donators bevarande vid sin tidigare rätt att i enlighet med föreliggande donationsbestämmelser utse styrelseledamöter. Det är riktigt som statsrådet framhåller i sitt svar, att en donator kan försäkra sig om garantier för att stiftelses ändamål uppnås genom att han bestämmer att stiftelsens styrelse skall ha en viss sammansättning. Så har också varit förhållandet i det fall jag tagit upp, där donator — Lantmannaskoleföreningen — förbehållit sig rätten att utse två styrelseledamöter. Tillkomsten av den regionala skolstyrelsen är enligt föreningens uppfattning inget skäl att ändra på denna bestämmelse. När Lantmannaskoleföreningens representanter trots den föreliggande överenskommelsen med landstinget uteslöts ur styrelsen överklagades detta i alla instanser som hade att handlägga frågan. Samtliga instanser — länsstyrelsen, lantbruksstyrelsen och Kungl. Maj:t — har som skäl för sitt ställningstagande anfört, att besvären över landstingets styrelseval inte inkommit i laga tid. Detta kan törhända i och för sig vara riktigt, men vid tidigare tillfällen då styrelseledamöter valts har landstinget utsett sina ledamöter och Lantmannaskoleföreningen sina. Lantmannaskoleföreningen har då efter verkställt val meddelat landstinget beslutet — så har skett även denna gång — varefter samtliga ledamöter, såväl landstingets representanter som Lantmannaskoleföreningens, kallats till sammanträde. Lantmannaskoleföreningen har vid detta tillfälle handlat på precis samma sätt. Då man inom Lantmannaskoleföreningen trodde att dess representanter även denna gång skulle kallas till sammanträde, har besvärstiden försuttits — jag medger att det förhåller sig på det sättet. Den nya styrelsen kallades nämligen inte att sammanträda förrän besvärstiden var utgången. Till detta sammanträde hade alltså Lantmannaskoleföreningens representanter inte kallats. Först då detta stod klart blev föreningen medveten om att landstingets avsikt var att dess representanter inte längre skulle få vara med. Något meddelande därom från landstinget hade inte inkommit. Vad föreningen nu önskar få veta är huruvida den har rätt till representation i styrelsen eller ej. Det är uppenbart att man kan — som statsrådet gör i sitt svar — hänvisa till de s.k. permutationsbestämmelserna. Enligt bestämmelserna i 1929 års lag om tillsyn över stiftelser föreligger viss anmälningsskyldighet. Från denna anmälningsplikt har dock vissa undantag gjorts, bl.a. för stiftelse, anförtrodd åt ideell förening eller annat samfund, samt för stipendiestiftelse vid enskild undervisningsanstalt. Dessa bestämmelser har gällt sedan den 1 januari 1930. Något åberopande av desamma har under de sista 35 åren inte gjorts, varför det förefaller sannolikt att man ansett att Lantmannaskoleföreningen haft rätt till avtalsenlig styrelserepresentation. Den fråga som fortfarande är obesvarad är alltså: Utgör tillkomsten av den regionala skolstyrelsen skäl för ett frångående av det hela tiden gällande och respekterade avtalet mellan landstinget och Lantmannaskoleföreningen? Med hänsyn till herr statsrådets uttalande — till vilket jag helt ansluter mig — att stiftarens inställning brukar få stor betydelse för ärendets utgång, tycker jag att den borde få det även i detta fall. Vad som är väsentligt härvidlag är frågan, huruvida föreningen har rätt till styrelserepresentation eller ej. Donationsbestämmelserna är alltjämt oförändrade. Kan föreningen ett kom mande år, därest valet äger rum på samma sätt, i författningsenlig ordning överklaga beslutet och därmed återfå sin rätt? Eller kan dess rätt anses definitivt förverkad? Föreningens styrelse anser sig med hänsyn till sina huvudmän böra kräva klarhet i denna fråga. Det har den inte fått. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping har i en interpellation frågat nig vilka åtgärder jag tänker vidta för att rätta till det ur rättssäkerhetssynpunkt djupt otillfredsställande förhållandet att flertalet personer som skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning tvingas vänta mer än den i lag fastställda sexveckorsfristen. Som svar får jag anföra. Frågan om väntetiderna inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har under hela 1960-talet varit föremål för både riksdagens och regeringens ständiga uppmärksamhet. 1961 års höstriksdag antog, som herr Hamrin anger i sin interpellation, vissa riktlinjer för en omorganisation av detta undersökningsväsende. I överensstämmelse med vad som uttalades vid riksdagsbehandlingen detta år vidtogs särskilda åtgärder i syfte att effektivisera verksamheten inom det nuvarande undersökningsväsendet. Jag kunde också i svar på interpellationer av herrar Fröding och Ståhl i denna kammare i maj 1964 konstatera en markant nedgång under hösten 1962 och våren 1963 av antalet väntande undersökningsfall, något som tillskrevs de åtgärder som regeringen hade satt in. Läget försämrades emellertid åter och ansågs våren 1964 allvarligt. I nämnda interpellationssvar hänvisade jag till att antalet undersökningsfall inom fångvården den 1 maj 1964 uppgick till 203, varav 131 hade väntat på undersökning i mer än 6 veckor. Jag hänvisade också i svaret till vissa då föreslagna lagändringar, som syftade till att skapa förutsättningar för en smidigare administrering av undersökningsförfarandet. Med hänsyn till det dåvarande läget redovisade jag också vissa åtgärder, som skulle få omedelbar verkan. Året därpå, i december 1965, besvarade jag en fråga av herr Ståhl om jag kunde ange förklaringen till att väntetiden för rättspsykiatrisk undersökning under år 1965 hade visat sjunkande tendens. I mitt svar till herr Ståhl redovisade jag att det sammanlagda antalet undersökningsfall vid utgången av november 1965 hade uppgått till 268 mot 359 ett år tidigare och att väntetiden för häktade hade uppgått till ungefär 21/2 månader resp. 4 månader. Situationen hade alltså klart förbättrats. När jag nu så gott som på dagen ett år senare har att besvara herr Hamrins interpellation måste jag tyvärr konstatera, att väntetiden för häktade åter har ökat, enligt uppgift från medicinalstyrelsen till omkring 3 1/> månader. Även om denna ökning i väntetiden för häk tade motsvaras av en viss nedgång i väntetiden för icke häktade, är förhållandet givetvis djupt otillfredsställande. En förklaring till det nuvarande läget torde vara att antalet undersökningsfall, såvitt tillgängligt material utvisar, under året har ökat väsentligt. Varför en sådan ökning nu har inträtt, är däremot svårförklarligt med tanke på den ändrade lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 1965, och de motivuttalanden som låg till grund för denna. En avgörande förbättring är att emotse, när de nya rättspsykiatriska klinikerna blir färdigbyggda. Projektering pågår av sådana kliniker i Lund och Uppsala. Man räknar med att dessa byggen skall kunna påbörjas om drygt ett år. De övriga kliniker, som har beslutats, väntas sedan bli färdiga successivt. Inrättandet av de nya klinikerna löser emellertid inte dagens problem. Om utvecklingen skulle gå i samma riktning som under den sista tiden, måste ytterligare provisoriska åtgärder vidtas.

Herr talman! I denna fråga — i motsats till de spörsmål som vi diskuterade i denna kammare för ett par veckor sedan — har herr Hamrin i Jönköping och jag ungefär samma åsikt. Jag skall inte nu ta upp någon debatt med herr Hamrin. Jag vill bara upplysa om att de, som väntar på sinnesundersökning, för det mesta brukar vara intagna på fångvårdens sjukhus och alltså inte sitter i vanliga häkten. Hur det förhöll sig i det aktuella fallet vet jag faktiskt inte.

Herr talman! Det förhåller sig faktiskt så, herr Hamrin, att finansministern, när han och jag har resonerat om dessa saker, inte har frågat hur mycket det kostar utan hur många klienter det gäller.

Herr talman! Fröken Ljungberg har i en interpellation bett mig förklara två uttalanden som jag har gjort om yttrandeoch tryckfriheten och som fröken Ljungberg har funnit svårförenliga. I anslutning härtill har fröken Ljungberg vidare frågat mig om jag tänker ändra eller förtydliga direktiven för kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Som svar får jag anföra. I propositionen med förslag till radioansvarighetslag, som nu är föremål för riksdagens behandling, har jag sagt att jag inte kan finna några bärande principiella skäl för att ge yttrandefriheten ett annat innehåll eller en annan omfattning i radion än i andra media. Detta uttalande har fröken Ljungberg funnit svårt att förena med några rader i direktiven för yttrandefrihetskommittén. I direktiven för kommittén har jag framhållit att utredningsarbetet bör bedrivas med utgångspunkt från en i princip obegränsad yttrandeoch tryckfrihet och från att de nutida möjligheterna till spridning av framställningar inom ramen för eljest gällande lagbestämmelser i princip inte bör begränsas. Dessa synpunkter bör enligt min mening upprätthållas även till priset av att anstötliga och smaklösa framställningar kan komma att åtminstone temporärt vinna ökad spridning. Vidare heter det i direktiven: »De begränsningar som kan komma i fråga bör motiveras i första hand av att den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skall behöva ta del av sådana framställningar. Jag tänker härvid på t.ex. framställningar som sprids i radio och TV eller genom offentligen burna plakat eller på annat sätt, såsom genom reklambroschyrer, påtvingas den enskilde. Däremot bör hinder inte läggas för att motsvarande framställning sprids på sådant sätt att den enskilde själv måste agera för att få ta del därav, exempelvis i pressen eller i bokform.» Jag kan inte finna att det är någon motsättning mellan vad som har anförts i propositionen och i direktiven. Jag ansåg då och jag anser fortfarande att yttrandefriheten i princip bör vara lika vidsträckt i radion som i andra media. Men den i direktiven anförda synpunkten, att den enskilde inte bör bli påtvingad anstötliga framställningar, kan komma att leda till att vissa begränsningar måste göras i yttrandefriheten både i fråga om utsändningar av radioprogram och i fråga om sättet för spridningen av tryckta skrifter. Möjligen är läget mer komplicerat beträffande tryckta skrifter än beträffande radioprogram. De olika gränsdragningsproblem som kan uppkomma i detta sammanhang får prövas av yttrandefrihetskommittén, och jag anser mig inte ha anledning att ändra direktiven för denna kommitté.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det svar jag nu fått på min interpellation. Det är till viss del klarläggande för mig, men i någon utsträckning kvarstår min osäkerhet beträffande justitieministerns uppfattning. I min interpellation framhöll jag att det spörsmål jag aktualiserade hade betydelse både från allmän synpunkt och för det fortsatta utredningsarbetet i tryckfrihetsfrågan. Jag ansåg att spörsmålet var viktigt från allmän synpunkt, eftersom det framlagda förslaget till radioansvarighetslag i 2 § andra stycket innehåller en definition av vad som menas med yttrandefrihetsbrott i radioprogram. Definitionen innebär att det avgörande blir vad som anses utgöra tryckfrihetsbrott i tryckt skrift. Yttrandefriheten i radio är konstruerad som — om uttrycket tillåts mig — ett slags lillebror till pressens tryckfrihet. Att detta också har varit justitieministerns mening framgår klart av det uttalande i propositionen, vilket jag citerade i min interpellation. Den säkerhet med vilken justitieministern härigenom i detta hänseende skar alla media över en kam oavsett deras art, funktion i samhället samt räckvidd och genomslagskraft förvånade mig. Med interpellationen åsyftade jag därför att erhålla ett klarläggande av justieministern på denna punkt. Ställningstagandet härvidlag kan inte anses = självklart. = Justitieministerns ståndpunkt står i strid med både åtminstone en remissinstans och den utformning som radioansvarighetslagen skulle ha fått, om den hade konstruerats på det sätt som lagrådet för sin del ansåg vara det riktigaste. Lagrådet ville nämligen, såsom jag uppfattade det, anknyta yttrandefrihetsbrott i radio inte till tryckfrihetsbrott i tryckt skrift utan till de allmänna yttrandefrihetsbrotten i brottsbalken. En sådan teknik skulle utan tvivel ha lämnat större utrymme för beaktande av radioprogrammens särart än vad som är möjligt enligt det framlagda förslaget. Nåväl, jag har genom svaret fått klarhet i att justitieministern i princip menar att anledning inte föreligger att göra någon skillnad mellan olika media på denna punkt. Det förefaller mig som om svaret genom deklarationen att uppfattningen gäller »i princip» innefattar en uppmjukning av uttalandena i propositionen. Av mer omedelbart intresse för mig är det andra skälet till min interpellation, nämligen begränsningar i yttrandeoch tryckfriheten med hänsyn till att människor kan ha olika uppfattningar i trosfrågor och i frågor om vad som är sårande för tukt och sedlighet. I direktiven för kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet, vari jag ingår som ledamot, har justitiemi nistern angivit ett sätt att bereda den enskilde skydd mot smaklösheter och anstötligheter i olika media. Det sades vara möjligt att fästa avseende vid det ifrågavarande mediets art. Tankegången var att den enskilde får finna sig i ett större mått av smaklösheter och anstötligheter i sådana media som han bara får del av genom att själv vara aktiv. Dessa media, som bara drabbar den aktive enskilde, kan alltså få större frihet än media som tränger sig på den enskilde mer eller mindre mot hans vilja eller mer eller mindre oförberett för honom. Jag skall nu inte diskutera det riktiga i en sådan uppdelning av olika media, även om jag har stark sympati för tankegången därvidlag. Av intresse för mig just nu är att justitieministern själv i direktiven angav en sådan uppdelning. Till den ena gruppen, den som borde ha ett större mått av frihet, hänföres bl.a. pressen. Till den andra gruppen, på vilken man borde kunna ställa större krav i fråga om hänsynstagande till andra människors uppfattning i trosfrågor och på det sexuella området, hänfördes bl.a. radio och TV. Jag uppfattade propositionen till radioansvarighetslag så, att justitieministern frånfallit den beskrivna tankegången i direktiven för kommittén. Men jag uppfattar svaret på min interpellation så, att justitieministern alltjämt vidhåller tankegången — och det är inte den som det nu gäller — men har ändrat sig i frågan hur pressen, i stort sett, och radion bör hänföras till olika grupper. Något slags glidning tycker jag att det handlar om.

I den utredning som jag har haft i åtanke när jag ställt dessa frågor gäller det nämligen en översyn av främst andra paragrafer i tryckfrihetslagen än dem som rör spridningen.
Herr talman! Jag är angelägen om att det här inte skall uppstå något missförstånd, och därför vill jag uttryckligen säga att jag anser att radio och press i princip skall inta samma ställning när det gäller yttrandefrihet. Vad jag har anfört i direktiven är bara vissa exempel på hur spridning kan försiggå. Det är alldeles klart att om man säger att man icke skall tillåta att anstötliga saker påtvingas den enskilde, t.ex. genom att visas i TV-rutan, så kan detta lika väl appliceras på pressen, om pressen använder metoden att dela ut reklambroschyrer. Där kommer ju det tryckta ordet att på samma sätt påtvingas den enskilde. I princip är det ingen skillnad.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna intressanta debatt om yttrandefrihetens gränser. Men jag blir litet bekymrad — i varje fall förvirrad — när justitieministern uppenbarligen skiljer starkt mellan vad som bör gälla i princip och vilka praktiska undantag från principen som möjligen kan accepteras. Att den praktiska tilllämpningen av en lag stöter på mycket stora avvägningssvårigheter, är väl ändå principiellt olämpligt. Om det är så svårt att bedöma från fall till fall, vilken kategori ett visst medium skall hänföras till när det gäller vilken grad av yttrandefrihet som skall tillåtas, att godtycke eller olikhet i tillämpningen uppstår, så anser jag att det är en principiellt mycket äventyrlig följd av lagstiftningen. Herr talman! För några veckor sedan fick vi veta att ett par nya utgåvor av de berömda <kärleksböckerna från Malmö liksom sina föregångare skulle gå fria från åtal — det var justitieministerns beslut. Ungefär samtidigt, har jag sett i pressen, åtalades och dömdes en fotohandlare i Stockholm för att han i sin butik i smyg hade sålt anstötliga fotografier till, som jag tror det var, en amerikansk turist. Nu hör det till saken att de senaste versionerna av de beryktade malmöböckerna till skillnad från sina föregångare är illustrerade med bilder, som i fråga om naturalism och anstötlighet på intet sätt står tillbaka för något fotografi som kan tänkas säljas i smyg i en fotohandel i Stockholm. Jag beklagar, herr talman, att jag inte har materialet med — annars skulle vi med utnyttjande av vår nya, förträffliga interna TV kunnat låta kammaren själv förvissa sig om att det så förhåller sig. Det måste vara betydligt mindre påträngande att tillhandahålla anstötliga bilder i smyg i en fotohandel i Stockholm än i böcker som trycks i tiotusentals exemplar, som numera även har bilder på omslagen och som hängts upp i varje kioskfönster, ligger på varje cigarrbodsdisk och i varje bokhandel. Nog är böckerna väsentligt mer påträngande än bilderna som säljs i fotoaffären. Men böckerna går fria och de enstaka, i smyg försålda fotografierna blir föremål för rättslig åtgärd. Det är ett exempel av många tänkbara på hur oerhört svårt det måste bli att avgöra vad som är mer och vad som är mindre påträngande. Justitieministern har i interpellationssvaret skrivit att han inte anser några principiella hinder föreligga för att ha en annan gränsdragning för yttrandefriheten i radio än i övriga media. All right — men vilket är mest påträngande? Är det på något sätt svårare att stänga av radion eller TV:n än att låta bli att läsa tidningen? Måste man inte — som jag tycker det antyds i interpellationssvaret — börja gradera också pressen? Den tidning som man prenumererar på och får på sängen om morgnarna, är den inte lika påträngande som den radio man har på nattduksbordet 0. s. v.? Jag skall inte fortsätta exemplifieringen. Jag har bara velat antyda ett bekymmer över var man kommer att hamna om man på detta sätt börjar gradera media i avseende på hur påträngande de är gentemot den enskilde. Jag är för egen del övertygad om att de gränser för yttrandefriheten, som vi skall dra upp, måste vara så generellt giltiga att det i varje fall inte kan bli en mer eller mindre subjektiv, en mer eller mindre godtycklig avvägning från fall till fall, om dessa media är så påträngande att de måste falla under en strängare lag än andra media.
Herr talman! Jag tänker inte försöka utforska vilka tidningar herr Carlshamre prenumererar på, men jag vill försäkra herr Carlshamre att det är ingen som tvingar honom att prenumerera på de tidningar han eventuellt håller sig med. För övrigt vill jag bara säga att herr Carlshamre har tagit upp en diskussion om något helt annat än det fröken Ljungberg och jag diskuterat. Man får av herr Carlshamres inlägg närmast den uppfattningen, att det är skriven lag som vi håller på att diskutera och tolka. Det är det inte alls. Vad fröken Ljungberg och jag diskuterat är direktiv för en utredning som fröken Ljungberg är ledamot av och som så småningom kommer att framlägga förslag, så att vi kanske får stifta en lag.
Herr talman! Det är riktigt som justitieministern säger — jag är just nu inte alls intresserad av tillämpningen av lagen, utan jag är enbart intresserad av de uppfattningar som kan anses utgöra drivkrafter för justering av en befintlig lag. Och därvidlag är det precis så som justitieministern vid flera tillfällen anfört — han gör det även i de aktuella direktiven — att de rådande uppfattningarna i samhället i hög grad växlar. Det känns alltid otillfredsställande om det finns alltför stora divergenser mellan lagen och den rådande uppfattningen.

Det är i detta sammanhang media som radio och TV är speciellt viktiga. Jag förstod kanske inte riktigt vad justitieministern i sitt tidigare anförande sade om att det i direktiven för utredningen egentligen bara gavs exempel på begränsningar som kan komma i fråga. Jag tycker det är mer än så: det är fråga om begränsningens princip — om vi skall ha hel och full yttrandefrihet eller om det skall finnas undantag. Då framträder den uttalade uppfattningen att om några begränsningar skall komma i fråga bör de gälla dylika påträngande media. Men jag kan fortfarande inte finna att detta överensstämmer med vad som sägs i annat sammanhang, nämligen att yttrandefriheten i princip inte har ett annat innehåll eller en annan omfattning för radion än för andra media. Ett sådant påstående måste vara motstridigt, om man till och med överväger att stifta lag om vissa begränsningar på området.
Herr talman! Jag beklagar om justitieministern finner att jag otillbörligt har vidgat debatten till nya områden. Det var inte min mening. Här föreligger tre dokument: en proposition om radioansvarighetslag, direktiv till en utredning och ett interpellationssvar. I alla tre varieras temat om olika gränsdragning rörande yttrandefriheten för olika media. Det är härom jag har yttrat mig, och jag finner det äventyrligt att öppna vägarna för godtycke och subjektivitet i tillämpningen. Jag har inte haft den uppfattningen att det på något sätt skulle vara otillbörligt att redan i förberedelsearbetet för en lagstiftning överväga hur lagen kan komma att fungera i tillämpningen, vilket är rätt väsentligt. Jag har inte heller haft den uppfattningen att riksdagens ledamöter på något sätt skulle vara diskvalificerade när det gäller att redan på ett förberedelsestadium tillkännage sin mening i frågor som avses bli föremål för lagstiftning.